Herr talman! Ett enhälligt utskott har avvisat alla motionärernas yrkanden. Utskottets talesman har redovisat skälen härför, och jag tänker därför inte förlänga den här debatten genom att ta upp motionärernas argument till förnyad granskning. Låt mig emellertid sammanfattningsvis få säga, att motionärernas kritik av propositionen ger en god bild av vilka skiftande intressen som gör sig gällande i diskussionen kring affärstiderna — och kanske också i någon mån av de överdrifter som understundom förekommer i denna debatt. Det är verkligen spännvidd mellan de yrkanden som förekommer i vissa motioner, att all lagstiftning på det här området i frihetens namn borde upphävas, och yrkanden i andra motioner, att lagstiftningen borde utformas så att den gynnade en speciell typ av affärsföretag.

Det är mot bakgrunden av denna intressesplittring och de olika uppfattningar som motionärerna gett uttryck åt om hur samhället bör ställa sig till dessa intressemotsättningar angeläget att framhålla att propositionen i allt väsentligt bygger på affärstidsutredningens enhälliga förslag. I utredningen var alla de borgerliga partierna företrädda, och där satt också representanter för handeln och de affärsanställda. Vid den avvägning mellan olika intressen som utredningen av naturliga skäl måste göra kom man fram till att inte förorda en avveckling av affärstidsregleringen. Man ansåg nämligen att risken för negativa verkningar av en övergång till ett helt fritt system såväl ur konsumenternas som de handelsanställdas och handelsidkarnas synpunkt övervägde de fördelar som kunde vara att vinna därmed. Jag skall gärna medge att utredningen i betydande grad fått stödja sig på antaganden när det gäller de konsekvenser som ett slopande av lagstiftningen på detta område skulle komma att medföra. Jag tror emellertid att man skall tänka på att vi här har haft en lagreglering som stora grupper har anpassat sig till under en lång tid. I sina huvuddrag daterar sig regleringen från år 1939, och då hade vi redan i trettio år haft lagstiftning om affärstiden. Det kan såvitt jag förstår inte vara klok politik att bortse från de farhågor som utredningen och även ett mycket stort antal remissinstanser har anfört och tvärt avskaffa en sådan reglering. Det finns så mycket mindre anledning härtill som allt talar för att konsumentintressena, som i de här sammanhangen naturligtvis måste tillmätas mycket stark prioritet, för närvarande inte påkallar en fullständig avveckling av regleringen. Utredningen och en bred remissopinion — bakom vilken bl.a. står LO och TCO som i dessa sammanhang också har konsumentsynpunkter att bevaka — anser att allmänhetens intresse i fråga om affärstidens längd och förläggning i allt väsentligt kan tillgodoses inom ramen för en fortsatt men friare lagstiftning av affärstiden. Denna bedömning bygger på ett synnerligen omfattande utredningsmaterial, nämligen resultatet av ett stort antal mycket grundliga konsumentundersökningar som redovisas i andra delen av utredningens betänkande. Med hänsyn till resultatet av dessa undersökningar menar jag att man inte med fog kan göra gällande att konsumenternas press på handeln, att hålla öppet längre och under andra tider än för närvarande, ännu så länge är större än att dessa önskemål kan tillmötesgås inom ramen för denna nya affärstidslag. Ett genomgående drag i den föreslagna lagen är att den ger en väsentligt större frihet åt handeln än den nuvarande butikstängningslagen gör att anpassa sig efter konsumenternas önskemål. Den innebär också en avsevärd förenkling. Såsom framgår av vad jag sagt har den ökade friheten och förenklingen tillkommit med utgångspunkt från konsumenternas intressen. Regeringen har emellertid i sin bedömning av de här frågorna varit starkt medveten om att utvecklingen snabbt kan komma att förändra såväl konsumenternas anspråk som handelns förutsättningar att anpassa sig till nya förhållanden. Fördenskull har också föreslagits att lagen bara skall gälla i fem år. Tidsbegränsningen är regeringens förslag och har ingen motsvarighet i utredningsförslaget. Vid utgången av denna femårsperiod får man på nytt pröva frågan om affärstidsregleringen skall slopas helt. Erfarenheterna av den friare reglering som den nya lagen innebär och den utveckling som torde komma att ske inom ramen för denna lag bör då kunna ge oss en bättre vägledning för prövningen om och i vilken mån vi behöver en lagstiftning på detta område i fortsättningen. Med anledning av det yrkande som ställts här av herr Ferdinand Nilsson vill jag bara säga, att det ändå är rätt orimligt att man skulle knyta an frågan om öppethållande för affärerna till frågan om affärsverksamhetens ägandeförhållande. Om det är familjeföretag med någon enstaka anställd skall man ha en speciell lagstiftning, och om det är fråga om andra företagsformer skall man ha en annan lagstiftning. Jag delar utskottsrepresentantens åsikt på denna punkt, att man inte kan utforma en lag på det sättet.

Herr talman! Bara ett par ord i anslutning till det sista som herr Ferdinand Nilsson sade om att vi genom diskussionen kring denna fråga fått klart vem som slår vakt om de små. Jag skall då kort säga att det fanns en remissinstans — möjligen var det någon mer — som inte ville ha någon ändring när det gäller butikstäng ningslagen eller som i varje fall var tveksam. Det var centerns kvinnoförbund. Herr Ferdinand Nilsson vill ha en annan utformning av lagstiftningen, och fru Elvy Olsson, centerns enda kvinnliga representant i kammaren, vill avskaffa lagstiftningen. Jag tycker nog att det är väldigt svårt att med utgångspunkt från dessa skilda ställningstaganden få klarhet i på vilket sätt centern i detta sammanhang anser sig vara den speciella företrädaren för de små företagen.

Herr talman! Behandlingen av det nu föreliggande ärendet har skett alltför hastigt. Propositionen om rundradions fortsatta verksamhet kom på riksdagens bord först den 3 november 1966. Stora och mycket viktiga problem har därför måst behandlas under pressen av en alltför kort tillmätt tid. Detta påtalas i ett till utlåtandet fogat särskilt yttrande, i vilket det också framhålles att den proposition som framlagts angående radions och televisionens fortsatta verksamhet i stora delar innehåller helt andra förslag än radioutredningens. Det hade därför varit värdefullt att höra remissinstansernas mening om det nu föreliggande förslaget. Inte minst med tanke på de högst betydande investeringar som blir en följd av förslaget hade det vidare varit av värde att kunna se dessa investeringar mot bakgrund av den finansplan och den nationalbudget som föreligger i början av nästa års riksdag. Propositionen om rundradions framtida verksamhet är ur vissa synpunkter en stor besvikelse. Man kan säga att grundinställningen är minst sagt traditionell. Monopolet består och därmed också dess brister. Reklamfinansiering en avvisas, TV 2 försenas, och om tidpunkten för införande av färg-TV sägs ingenting. Vad som än sagts om radioutredningen så fanns där i varje fall vissa försök redovisade att ge möjligheter till en friare opinionsbildning inom etermedia. Organisationer och intressegrupper måste ges möjligheter att komma till tals. I förslaget om en särskild rundradio låg ett försök att lösa de besvärliga problem som organisationer av olika slag har när det gäller att lösa sina informationsproblem. Detta förslag finns inte med. Detsamma gäller utbildningsmöjligheterna, där vi hittills använt radio-TV på ett mycket outvecklat sätt. Möjligheterna att redan nu tillvarata radio-TV:s stora utbildningsresurser ställs således på framtiden. Regeringsförslaget kännetecknas av försök att binda och statsreglera en verksamhet, som i själva verket just nu befinner sig i en oförutsett snabb teknisk revolution. Alla de gamla modellerna för denna verksamhet — system Europa och system USA om man så vill — genomgår för närvarande förändringar och modifikationer för att tjäna nya, ofta speciella eller lokala syften. Kanalklyvningstekniken, som ännu bara befinner sig i sin linda, öppnar här helt nya möjligheter till allt flera program, särskilt på kortare avstånd, och därtill kommer utvecklingen av trådbundna sändningar. En dynamisk hållning till dessa nya perspektiv måste säga den förutsättningslöse iakttagaren, att man borde öppna dörrarna för största möjliga differentiering och frihet. Statsrådet går i stället allt längre och allt hårdare fram med reglering och förbud, t.o.m., mot lokala trådsändningar. Det skall inte få finnas det minsta lilla kryphål för den mest oskyldiga programverksamhet vid sidan av Sveriges Radio. Verklig konkurrens mellan fristående kanaler och programbolag, som föreslagits i folkpartimotionen, skulle vara den vitaminspruta som radio-TV så väl behöver. Den uteblir enligt propositionen. Monopolets alla nackdelar blir kvar, och i och med ett andra program i förstorad upplaga. Folkpartiförslaget går ut på att statsmonopolet upphör. Koncession för TV 2 ges till fristående, gentemot statsmakterna och Sveriges Radio oberoende företag. För att förhindra att detta blir dominerat av en enda politisk eller ekonomisk maktgruppering måste särskilda bestämmelser gälla för aktieteckningen i bolaget. — En naturlig möjlighet är t.ex. att press och folkrörelser får förvärva en viss andel av aktiestocken. TV 2-företaget skall arbeta under samma regler för opartiskhet och ansvar som gäller för Sveriges Radio — eller som kommer att gälla då nya radiolagen trätt i kraft. Folkpartiförslaget bygger naturligtvis på en grundmurad liberal misstro mot monopol. Förslaget sysslar också betydligt mer med tittaren-lyssnaren än vad propositionen gör. Vad man framför allt vill ha är bättre program och fler program, och det borde vara självklart att detta förverkligas bäst genom att två från varandra helt fristående företag får konkurrera. En sådan konkurrens garanterar också en allsidigare opinionsbildning. Denna garanti får man inte med två program under samma ledning. Konkurrens är enligt vår mening en garanti för allsidighet. Kan man verkligen anlägga en motsatt värdering när det gäller etermedia än då det gäller tidningsmarknaden? Kan man förneka att personliga värderingar kommer att prägla nyhetsprogrammen till exempel? Måste det inte vara så att flera program, tillkomna från olika utgångspunkter, ger mottagaren större möjligheter att själv skapa sig en riktig bild av verkligheten? Ensidigheten hos monopolet gäller inte bara nyheter och samhällsreportage, utan kan givetvis också med den alltmer betydande ställning som radio TV på kort tid fått, inte minst på informationens och opinionsbildningens område, medföra ett hot mot yttrandefriheten. Det är naturligt för oss att vi här i landet har fria, reklamfinansierade tidningar. Det egendomliga är att radio TV, som har en ännu större genomslagskraft, då skall vara ett statligt monopol utan konkurrenspåverkan. Jag läste i en tidningsartikel för en tid sedan följande tänkvärda ord: »Tänk, om det vore tryckerikonsten och inte radio-TV-konsten som uppfunnits i vår tid. Skulle inte våra monopolanhängare då känt samma intensiva motvilja inför tanken på en fri, det vill säga kommersiell och reklamfinansierad press, som de nu demonstrerar gentemot en fri radio-TV?

Låt mig tillägga att den är särskilt viktig i en nation, där TV fått en så enastående genomslagskraft som här, vilket torde sakna motstycke i andra länder, där avstånden är mindre och man har mindre behov av underhållning och förströelse genom yttre hjälpmedel än vad vi svenskar tycks ha. Att vi är kritiska mot det rådande systemet och mot en utökning av detsamma betyder inte att vi är kritiska mot radioledningen. Låt mig få understryka att det är monopolsystemet vi kritiserar, beroende på det hot mot friheten som detta enligt vår mening innebär. Alla system har både föroch nackdelar, men det förslag folkpartiet framlagt har möjligheter att, om det genomföres, eliminera många av de problem som syns stora vid framtida radiooch TV-verksamhet. I folkpartiförslaget framhålles också att licensfinansieringen inte räcker till för en sådan utbyggnad av radio-TV som motsvarar allmänhetens krav och som kommer att ske i andra länder. Licensfinansieringen bör därför enligt vår mening kombineras med någon form av reklamfinansiering. Sker inte detta är faran stor för att licensavgifterna blir alldeles för höga, inte minst ur social synpunkt. Därmed kommer man in på problemet om reklam i radio-TV. Beträffande reklamen är ju meningarna högst delade, har alltid varit det och kommer alltid att vara det. Visst finns det mängder av intetsägande och onödig reklam, men nog är det svårt att frånkänna reklamen all betydelse i vårt dynamiska samhälle. Telestyrelsen säger i sitt remisssvar att det med de behövliga avgiftshöjningarna för ögonen ligger nära till hands att fråga sig om inte ett alternativ med en viss reklamfinansiering av televisionsverksamheten trots allt borde tagas upp till diskussion. Detta kommer nu att utredas. Man gissar väl inte fel om man säger att det är de för framtiden framräknade licenskostnaderna som bidragit till att statsrådet tillsatt en utredning om reklamens roll i samhället. För oss är det primära dock inte reklamen utan att genom konkurrens få fram bättre program, och för att komma dithän är reklamfinansiering den bästa vägen. Det är i praktiken det enda sättet att ge ett radio-TV-företag ett fullständigt ekonomiskt oberoende gentemot staten. Det är också enda metoden om man vill ha en finansieringsform som möjliggör en utveckling till ett ännu friare system i framtiden, då det finns ökade möjligheter till flera radiooch TV-företag. Folkpartiförslaget förutsätter givetvis att garantier skapas mot obehörig inblandning i programverksamhetens ut formning och att reklamsändningarna utformas så att de inte inverkar negativt på programsändningarna. Reklamen skall förläggas mellan programmen eller i sammanhängande reklamjournaler eller reklamblock. Garantier mot obehörigt inflytande på programverksamhetens utformning från annonsörens, finansiärens eller ägarens sida måste självfallet skapas. Under förutsättning att man på detta sätt reglerar reklamverksamheten anser vi att det är ohållbart att utestänga reklam från ett så slagkraftigt massmedium som televisionen. Till slut endast ett par ord om de särskilda yttranden som är fogade till utskottets utlåtande. Oavsett hur radio-TV organiseras i framtiden är det angeläget att Sveriges Radio låter den s.k. radiokyrkan spela en mera aktiv roll i kulturdebatten och att den religiösa programverksamheten förstärks såväl personellt som ekonomiskt och ges förmåga att tillvarataga det stora intresse för debatt och program i religiösa frågor som finns bland allmänheten. Det är angeläget att kulturdebatten i radio och TV återspeglar den mångsidighet som i realiteten utmärker den och som också på ett ofta föredömligt sätt kommer till uttryck i Övriga massmedia. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2 vid statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Jag instämmer i princip i vad herr Eric Gustaf Peterson nyss sade då han kritiserade sättet att handlägga denna stora fråga. Jag biträder även den mening som kommer till uttryck i det särskilda yttrandet. Det vore i och för sig inte så svårt att på ett flertal punkter belysa, att den framlagda propositionen i avsevärda stycken helt avviker från radioutredningens ursprungliga förslag.

Regeringen har dogmatiskt vidmakthållit monopolprincipen och i alla direktiv uttryckligen fastslagit, att det nuvarande statsmonopolet för rundradiosändningar skall bestå liksom att reklamfinansiering av TV helt skall avvisas. I det ena landet efter det andra har man dock successivt anpassat sig efter den tekniska utvecklingen och tvingats att överge gamla ståndpunkter. Så gott som alla europeiska länder, med undantag för i första hand de skandinaviska, har infört reklam i TV och dessutom vidtagit ändringar i tidigare monopolprinciper. Kraven på konkurrens mellan olika etermedia och kraven på fria reklamfinansierade radiooch TV-företag reser sig allt starkare även i vårt land. Inte minst är det ungdomen som ställer sig bakom dessa krav. Jag vill påtala att alla borgerliga partiers ungdomsrörelser för sin del kräver fri radiooch TV-verksamhet. Det kan väl inte vara i medvetande härom som herr Palme ger sken av att ställa en dörr på glänt genom den utredning av reklamens roll i samhället som tillsattes i oktober detta år. I så fall vill jag framhålla, att motståndarna till statsmonopolet inte kommer att trilla i denna fallgrop. Om riksdagen i dag följer Kungl. Maj:ts förslag till rundradions framtida organisation, bindes inom det statliga monopolets ram så stor volym av disponibla sändningsmöjligheter = att även ett eventuellt framtida införande av reklam-TV kommer att hamna inom statsmonopolet. Ett införande av en fri radiooch TV-verksamhet kommer naturligtvis att bli ännu svårare då än vad som är fallet i dag. Statsmonopolet disponerar redan nu tre ljudradiokanaler och en TV-kanal. Tekniskt kan man säga att statsmonopolet redan nu förfogar över minst sex ljudradiokanaler och fyra rikstäckande TV-kanaler. Med den enorma snabbhet som präglar utvecklingen på det teletekniska området är det ingen som helst omöjlighet att den totala volymen om bara några år kan vara betydligt större. Jag återkommer härtill litet senare. Departementschefen, herr Palme, säger sig höra till dem för vilka en fri opinionsbildning ter sig såsom ett grundläggande demokratiskt värde. Jag skall gärna understryka riktigheten i denna sats, men lika litet som man ur demokratisk synvinkel kan tolerera inskränkningar i yttrandefriheten eller i tryckfriheten, lika litet kan det vara acceptabelt att medge principiella begränsningar av opinionsbildningen i etermedia. I princip borde varje medborgare äga samma tillgång till etermedia som till pressmedia. Denna princip har delvis visserligen sin begränsning genom att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna inte lämnar fullt utrymme för ett oinskränkt antal program och radiooch TV-företag. Men för varje demokratiskt parti bör det vara naturligt att arbeta för en successiv ökning av principens tillämpning.

Ur opinionsbildningens synpunkt är det särskilt väsentligt att vi har konkurrerande organ som bevakar och kompletterar varandra. På opinionsbildningens område = tillämpas denna princip framför allt inom pressen, vilket också herr Peterson under strök. Den nyansrika opinionsbildning och den demokratiska bevakning som garanteras oss genom den fria pressens arbete utgör en av grundstenarna i en fungerande demokrati. Den liberala tryckfrihetslagstiftningens idé måste lika väl kunna tillämpas på de nya media som genom teknikens framsteg i dag står oss till buds, men departementschefen har utifrån sin tro om statsmonopolets absoluta överlägsenhet gjort en något egenartad konstruktion, genom vilken han anser sig kunna vinna den fria konkurrensens fördelar. Såvitt jag har kunnat bedöma har detta resultat blivit ett kanske i och för sig välment men, som vi i vår motion har uttryckt det, en smula valhänt försök att uppnå det som icke kan uppnås. Skillnaden mellan en situation där televisionen bedrivs som ett monopolföretag och ett system med fri etablering av televisionsbolag ligger framför allt i konkurrensmomentet som den fria etableringen medför. Konkurrensmomentet innebär att olika företag kan tävla om att vinna publiken på samma gång som de bevakar varandras sätt att möta publiken. Bägge dessa moment saknas i monopolsituationen. Jag har, herr talman, i min enfald trott att herr Palme som yngste departementschef verkligen skulle vara den som såg mera visionärt på dessa betydelsefulla frågor än hans något äldre företrädare, och jag trodde också att det skulle vara herr Palme som skulle genomdriva att de nya djärva målen nås. Jag kan i sanning inte finna något särdeles mycket visionärt i det framlagda förslaget. De ekonomiska kalkylerna präglas av mycket stor osäkerhet. Statsrådet går ganska snabbt förbi de framtidsmöjligheter som i rasande tempo öppnas genom satellitoch raketteknikens utveckling och därav betingade möjligheter att direkt i hemmen taga emot världsomfattande televisionssändningar. Frågan om införande av färgtelevisionen avhandlas på en halv sida i propositionen och utan större entusi asm. Vidare tillhör herr Palme dem som ensidigt förfäktar att trängseln i etern omöjliggör en friare etableringsrätt. Jag skall tillåta mig att beröra dessa fyra påtalade punkter. Låt mig först fråga: Är det av rädsla som herr Palme endast talar om vad licensavgiften kommer att bli då TV 2 införes 1969/70, nämligen efter en höjning med 25 kronor? Sveriges Radio har i löpande penningvärde beräknat att den kombinerade TV-radio-licensen en bit in på 1970-talet måste kosta över 300 kronor, och så torde säkerligen bli fallet. Utländska erfarenheter har helt gått i den riktningen, och det har också varit orsaken till att allt flera länder infört reklamfinansierad television. I fråga om telesatelliter framhåller statsrådet, att han ser det som en viktig uppgift för Sverige att inom FN och andra berörda internationella organ aktivt medverka i strävandena till konstruktiva internationella överenskommelser på telekommunikationernas område. Ja, herr Palme, jag kan helt instämma i detta. Men jag vill också säga, att jag tror att denna aktiva medverkan snarast bör sättas in med alla tillgängliga medel. Orsaken till det är att satellitsändningar avsedda för direktmottagning i hemmen i och för sig inte längre är någon tekniskt olösbar fråga. Den första kommersiella telesatelliten Early Bird har inte varit uppe längre än från april 1965 men ger med sin sändareffekt på 10 W möjlighet att överföra två TV-program eller 240 dubbelriktade telefonsamtal. De företag som tillverkar dessa satelliter har faktiskt hoppat över nästa stadium och redan 1965 kommit fram till det man nu räknar med att ganska snart kunna sända upp. Redan för ett år sedan var ritningsarbetena klara för en ny satellit, HS 307, som kommer att kunna överföra inte mindre än 20 000 telefonsamtal eller nära ett hundratal TV-program samtidigt. Genom teknikens utveckling har man bara på denna korta period lyckats mer än tiodubbla effekten från den i april 1965 uppsända Early Bird, vilket gör att mottagarstationernas kostnader blir väsentligt lägre. Nu är jag medveten om att denna teknik med telesatelliter innebär ganska stora investeringar i mottagarstationer, som kan fånga upp de svaga programsignalerna, förstärka dem med låga brusnivåer etc. och sedan omforma dem för att få ut dem på det ordinarie TV-nätet. Men vad som nu vidareutvecklas och snart blir en realitet är att man kan mångfaldiga den sändande effekten; rakettekniken har utvecklats så långt att man kan få upp tillräcklig energitillförsel för detta. Vidare får man speciellt riktad antennverkan på såväl sändare som mottagare. Man beräknar att i ett enda raketskott kunna sända upp fem fasta satelliter med en omloppstid motsvarande jordens och därför stillastående i förhållande till jorden. Varje sådan satellit täcker 48 procent av jordens yta och behöver en vinkelavbrytning på 17” för att kunna samla ihop effekten inom detta område. Jag vill också, herr talman, något beröra färg-TV. De reguljära färg-TV sändningarna börjar i Europa redan kommande år. Beslut om sådana sändningar har fattats i England, Västtyskland och Holland, och troligen kan man påräkna reguljära sändningar av färg TV även i Sovjet och Frankrike. Samtidigt kommer ett flertal andra länder att inleda testsändningar i färg, i större eller mindre omfattning. Här är det av särskilt intresse att framhålla, att Danmark redan nästa år med största sannolikhet kommer att ha testsändningar med färg-TV. Detta innebär i sin tur att även de svenska TV tittarna i stora delar av Skåne kommer att kunna se färg-TV från Danmark; man har beräknat att inte mindre än omkring 290000 hushåll får den möjligheten. I Danmark kommer vidare omkring 200000 hushåll nere i södra Jylland att kunna se de västtyska regul jära 1967. Vidare är beslut fattat om att år 1967 en del TV-program i färg kommer att gå ut bl.a. från Västtyskland och England via Eurovisionen. Olympiaden i Mexiko sommaren 1968 kommer att sändas i färg och via satellit direkt till Europa. Även om sändningen sker enligt det amerikanska systemet för färg-TV kommer signalerna att kunna omvandlas till det europeiska PAL-system som ju bl.a. vi här i Sverige har bestämt oss för. Man kan också utgå från att vinterolympiaden i Grenoble i mars 1968 kommer att sändas i färg-TV. De stora kostnaderna för färg-TV ligger, såsom utskottet också har framhållit, på mottagarsidan. Mottagaren för färg-TV kommer kanske att kosta två och en halv gånger så mycket som en svart-vit mottagare. Det måste vara ett samhällsekonomiskt intresse att introduktionen av färg-TV sker på bästa möjliga sätt. Det finns utredningar och prognoser som visar att de svenska TV konsumenterna under de första åren — under förutsättning att introduktionen sker successivt och med vad man kallar en glidande start — kommer att köpa mottagare för färg-TV till cirka 200 miljoner kronor per år. Det kan finnas olika bedömningar men låt oss säga att denna siffra är något så när hållbar. Det är i och för sig en avsevärd summa, men vi bör då ta med i beräkningen att inköpet i många fall ersätter ett inköp av en svart-vit mottagare för det program 2 som kommer under de närmaste åren och under alla förhållanden de nödvändiga ersättningsköpen för i dag befintliga och förbrukade svartvita mottagningsapparater. Om vi jämför kostnaderna för inköp av TV-apparater med t.ex. kostnaderna för bilinköp, som belöper sig till 2,6 miljarder kronor per år, eller kostnaderna i samband med utlandsresor — som vi diskuterade häromdagen i kammaren — är det klart att kostnaderna för apparatinköp inte kommer att vara på sam ma sätt kännbara ur samhällsekonomisk synpunkt. För den svenska radioindustrien gäller det att i god tid kunna bygga upp sin produktion och leveranskapacitet. Dröjer beslutet om färg TV och andra länder startar långt tidigare kan vi i fråga om färg-TV hamna i samma situation som vid den svartvita televisionens start då den svenska industrien inte hade fått tillräcklig tid för förberedelser. Följden blir då en mycket stor import av utländska färdiga TV-mottagare. Samma situation när det gäller färg-TV skulle medföra att handelsbalansen och därmed samhällsekonomien utsätts för icke önskvärda effekter. Ett snabbt besked om färg-TV skulle ge den svenska industrien möjlighet att svara för den stora marknadsandelen och skulle även trygga sysselsättningen inom den svenska radioindustrien. Utskottets utlåtande är på denna punkt mer positivt än departementschefens förslag. När vi i utskottet enats om att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära att förslag i ärendet snarast möjligt skall föreläggas riksdagen har vi från vår sida framhållit att vi bedömer det som angeläget och även möjligt att redan nästa års riksdag får tillfälle att taga definitiv ställning till tidpunkten för införande av färg-TV. Jag hoppas att departementschefen skall arbeta efter dessa principer och att vi nästa år får upp frågan till reell behandling. Jag tar härefter upp den fjärde punkten beträffande vilken jag sagt att herr Palme inte är visionär utan vidhåller monopolprincipen. Det gäller framför allt utrymmet i etern. Utan att ge mig in på en teknisk analys av frågan om den för Sverige enligt Stockholmsplanen = tilldelade = tredje UHF-kanalen vill jag ändå säga ett par ord kring densamma, eftersom radioutredningen har tagit upp denna fråga och det måhända kan göras gällande att vi totaliter på UHF-sidan skulle komma att ha två rikstäckande program och ett program på VHF-sidan. Jag kan inte riktigt dela den uppfattningen eftersom en närmare teknisk analys — vilket också erkännes av expertis — ger möjligheter att kunna utnyttja även den tredje UHF-kanalen för ett rikstäckande program och inte endast för regional eller lokal sändning. Det förutsätter emellertid att man inte eliminerar en sådan möjlighet genom att använda en del av dessa UHF-sändare som ligger inom detta band för en matning av slavsändare. Utredningen har till viss del varit inne på att man skall göra det, d.v.s. att de skulle användas till matning av slavsändare till nuvarande TV-program 1. Sådana lokala problem både kan och bör man kunna lösa på annat sätt, och det bör inte få spoliera möjligheterna till det fjärde rikstäckande TV-programmet, för vilket frekvenstilldelningen ursprungligen var avsedd. Herr Palme talar ofta om begreppet frihet i etern. Jag tycker, herr talman, att det någon gång bör sägas ut att man inte behöver ha en så ensidig uppfattning. Jag ber därför att få säga några ord på den punkten också. Vid den europeiska rundradiokonferensen år 1952 fördelades frekvensområden inom de s.k. VHF-banden I, II och III, varvid band I och III var avsedda för TV och band II för ljudradio av frekvensmodulerad typ, det vi populärt kallar FM. Redan nio år senare, år 1961, antogs en ny plan, Stockholmsplanen, och det är denna plan som utredningen har rört sig med. Denna Stockholmsplan var förutom en revidering av 1952 års VHF-plan även en frekvensfördelning inom de s.k. UHF-banden IV och V. Dessa båda band omfattar frekvensområdet 470—960 MHz. I likhet med en hel del andra länder begärde Sverige det högsta antalet kanaler, som man ansåg sig behöva, nämligen 48. Dessa låg inom frekvensområdet 470—3854 MHz. Man måste då observera att ingen fördelning av frekvenser inom området 855—960 MHz ägde rum, varför ytter ligare cirka 13 kanaler står till förfogande inom detta band. Vad hade hänt enbart på dessa nio år? Jo, för det första hade tekniken öppnat möjligheter att öka frekvensområdet från tidigare 216 MHz upp till inte mindre än 960. För det andra har man avsevärt kunnat minska avstånden mellan stationer på samma sändningskanal genom olika tekniska åtgärder såsom ortogonal polarisation och genom att använda olika bärvågsfrekvenser. Enbart på VHF-banden I och III kunde antalet TV-stationer ökas från 568 till 1028 och antalet ljudradiosändare på band II från 1 912 till 2 545. Och, observera, detta utan att taga ökat eterutrymme i anspråk! Det har väl också hänt något efter år 1961. Ja självfallet, och mycket mer kommer att hända. Men jag skall inte trötta med ytterligare tekniska analyser. Så mycket vill jag dock fastslå, att herr Palmes doktrinära fasthållande vid tesen om trängseln i etern och hans därav föranledda monopolkrav inte kan anses försvarbara i den tekniska värld vi lever i i dag. Och därmed, herr Palme, så faller huvudargumentet för monopolets vidmakthållande. Eller vill herr Palme förneka hållbarheten i detta mitt tekniska resonemang? Då står jag gärna till tjänst att diskutera den frågan. Herr talman! Detta är några synpunkter som har legat till grund för vår reservation nr 2, till vilken jag i likhet med herr Eric Gustaf Peterson yrkar bifall. Då jag även är med på ett par andra reservationer vill jag helt kort anföra ett par saker om dem. Reservation 1 innebär att vi från högerpartiets sida vill att riksdagen skall tillsätta radionämnden och icke som propositionen föreslår regeringen. På sidan 14 i utskottets utlåtande sägs att det i motionerna »framförda yrkandet att radionämnden skall utses av riksdagen kan utskottet icke biträda och avstyrker därför motionerna i den na del». Någon motivering till detta framgår inte av utskottets skrivning.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 Jag förekommer sedan med blanka reservationer på två ställen. Den blanka reservationen på punkten 3 berör bilradiolicensen. Herr talman, jag är ju själv motionär i denna fråga. Att jag nöjt mig med en blank reservation beror på det enkla förhållandet att jag efter utspelet den 12/12 kl. 12 tror att bilradiolicensen automatiskt kommer att försvinna, då man kan bedöma att ungefär tre fjärdedelar av det nuvarande bilradiobeståndet består av amplitudmottagare, AM-mottagare, och därför endast under en övergångsperiod kan få möjlighet att avnjuta programmen. Under sådana förhållanden skulle i varje fall inte jag som bilägare skaffa mig en bilradiolicens med en apparat som särskilt är avsedd för ändamålet. Då köper jag i stället en FM-mottagare, en bärbar transistorapparat och slipper licensen. Jag skall studera detta förhållande närmare, och jag har ju möjlighet att återkomma i januari om jag skulle vilja följa upp frågan. För tillfället nöjer jag mig med denna blanka reservation. Den blanka reservationen nummer 4 berör beställningsbemyndigandet. I vår partimotion har vi tagit upp kravet att vi inte kan godkänna beställningsbemyndigandet. När vi har nöjt oss med denna blanka reservation, vill jag bara motivera det med att vi i övrigt sagt att vi ändå skulle behandlat dessa spörsmål sedan vi tagit del av den kommande statsverkspropositionen och fi nansplanen. Då hade det varit tillfälle att diskutera även beställningsbemyndigandet. Nu vet vi, visa av erfarenheten, att riksdagen har möjlighet att ändra även på beställningsbemyndigandet. Sådant har ägt rum även inom andra huvudtitlar. Vi har alltså full frihet att återkomma till denna punkt så mycket som helst. Slutligen: förekommer jag på ett par särskilda yttranden, men, herr talman, de kommer att beröras av andra talare.

Herr talman! När man är medveten om den roll som massmedia spelar — i detta sammanhang radio och TV — då förstår man också vilket intresse som de rönt inte bara inom riksdagen utan även bland folket i gemen. Massmedia skall ju vara dels opinionsbildande, dels förmedlande i fråga om information, ge underhållning och undervisning. Allt detta sammantaget gör att radio och TV har en oerhört stor makt i vårt samhälle. När det gäller radio och TV måste som jag ser det programgivningen ske under ansvar. Med ansvar följer naturligtvis frihet för den ansvarige programgivaren eller programproducenten. Neutralitet och objektivitet är om än inte utsagda en naturlig nödvändighet. även om det ingår i en producents produktiva utövande av yrket, måste det finnas en institution som bedömer och granskar. Om dessa rättsprinciper råder det över huvud taget enighet i riksdagen. När vi vet att radio och TV spelar en stor roll när det gäller påverkan på grupper och enskilda kommer osökt nästa fråga: Vem skall äga och vem skall vara ansvarig för programmen? Vi har som vi nu alla vet ett s.k. radiooch TV-monopol. Under året har i motioner i riksdagen framförts tanken på ett fristående kommersiellt företag vid sidan av radiomonopolet. Denna fråga har måhända blivit mera aktuell i anledning av den proposition som vi i dag behandlar. Den har blivit så mycket mera aktuell med tanke på förslaget om införande av en TV-2 eller en ny kanal i TV. Det saknas inte heller motioner att behandla i dag med förslag i den riktningen. Frihet och konkurrens när det gäller massmedia är i och för sig vackra och lovvärda begrepp. även om så är fallet förmodar jag att vi har anledning närmare begrunda följderna av vad den 1 motionerna föreslagna friheten innebär. Man kan göra jämförelse med pressens frihet. Vilken anständig människa eller vilket företag som helst kan ge ut en tidning. Detta är demokratiens ideal. Men härtill måste även fogas en avigsida, nämligen denna: Vem som helst har inte kapital till att klara en tidningsutgivning. Kapitalet kommer alltid med i bilden, och det ingår även i den diskussion vi för i dag om ett fristående, kommersiellt TV-företag. Om man gör jämförelse med frihet i etern kan denna vara likartad med vad jag här har sagt om tidningarnas frihet, men det finns dock en skillnad. Utrymmet för frihetssymbolen i etern är betydligt mera begränsat än motsvarigheten när det gäller pressens frihet. Nu har föregående talare sagt att teknikens = explosionsartade «utveckling kommer att ge oss oanade möjligheter beträffande antalet kanaler. Det talas om satellitsändningar som skulle innebära att en TV-apparat fungerar som en radiomottagare. Jag vill inte alls motsätta mig en sådan utveckling, men när den möjligheten i dag över huvud taget inte finns är det då inte nödvändigt att vi fortfarande bildligt talat håller oss på jorden? När det gäller ett fristående företag har jag samma uppfattning som jag deklarerat i fråga om tidningarnas s.k. frihet. Om det skulle visa sig nödvändigt är jag beredd att återkomma till denna fråga senare i diskussionen. Med detta har jag, herr talman, deklarerat centerpartiets principiella inställ ning till frågan om TV-företaget skall vara fristående eller inrymmas i det s.k. monopolet. Låt mig, herr talman, sedan beröra reklamfinansieringen i radiomonopolet! Framtidens mycket stora kostnader kan göra det nödvändigt att ompröva finansieringsfrågorna. En utredning är tillsatt på det området, och vi får säkerligen anledning återkomma till denna fråga. Jag vill som helhet endast säga att vare sig man finansierar via licenser eller reklam är kostnaderna över huvud taget desamma och skall i sammanhanget betalas av konsumenterna. Innan jag fortsätter på detaljproblemen vill jag deklarera att det hade varit önskvärt att en fråga av denna räckvidd icke blivit föremål för nuvarande tidsnöd för besluts fattande. Orsakerna härtill kanske statsrådet Palme själv i sitt inlägg kan ge svar på. Utöver detaljfrågorna, som jag sedermera skall återkomma till, vill jag instämma i det särskilda yttrande som mitt namn finns med på, vilket i sin skrivning uttalar, att de kristna samfunden i större utsträckning än vad som hittills har skett bör ges större utrymme. Detta tror jag i rent fostrande syfte har sitt stora värde. Herr talman! Med detta har jag sagt att vi ansluter oss till propositionen och att vi ansluter oss till majoritetsförslaget inom statsutskottet. Jag vill bara här göra några få reflexioner över innehållet i den motion som vårt parti har avlämnat och som blivit tillgodosett. Först vill jag beröra frågan om färgtelevisionen. Vi har i motionen sagt att det är nödvändigt att detta problem löses samtidigt med införandet av den andra kanalen i TV. Nu har utskottsmajoriteten gått längre än statsrådet i det fallet och formligen beställt ett förslag från statsrådet. Det heter i utskottets skrivning, att man snarast bör få besked om denna sammankoppling med den andra kanalen och färg-TV. Jag vill, herr talman, tolka denna skrivning på det sättet, att kommunikationsministern senast under höstriksdagen 1967 skall ge riksdagen besked om det beställningsbemyndigande som jag här har talat om. Samma är förhållandet också när det gäller att bygga om kanal 1 för att den skall sända färg-TV — det ingår i samma skrivelse som utskottet avger till Kungl. Maj:t.

Jag hoppas att kommunikationsministern även i det sammanhanget vid detta tillfälle kommer att ge ett positivt svar. Vidare har vi i motionen sagt ifrån att radions egna kostnader för produktionen bör skäras ned. Detta skall inte misstolkas.

Där är ju också utskottsskrivningen sådan, att man får tolka den som ett bifall till centerpartiets motion. En sak som speciellt ligger mig och mitt parti varmt om hjärtat är att distriktsorganisationen byggs ut. Vi hade i motionen slagit fast att 25 procent av produktionen skulle ligga ute i regionerna. Nu är utskottsskrivningen sådan — och det framgår även delvis av propositionen — att minst en fjärdedel skall ligga ute på regionerna. Detta tycker jag också är ett steg i rätt riktning. Till detta vill jag bara foga den synpunkten som ledamot av styrelsen för Sveriges Radio, att målsättningen under de senaste åren har varit att få mera av programmen från regionerna ute i landet. Vi motionerade om att radionämnden skulle bestå av sju ledamöter i stället för av fem ledamöter, och detta förslag har även tillstyrkts av statsutskottet. Vi tror att detta är en riktig åtgärd. Det finns och det kommer att finnas sådana ärenden som gör att det är befogat att radionämnden utökas med dessa två ledamöter. Utöver detta har vi i centerpartiets motion yrkat att det skulle finnas ett organ för kostnadskontroll och räntabilitetsstudier inom Sveriges Radio. Utskottet säger att motionärernas syfte redan blivit tillgodosett. Det är i och för sig riktigt att Sveriges Radio själv har tillsatt en sådan utredning. Jag begärde denna utredning för ungefär ett halvt år sedan i Sveriges Radios styrelse.

Jag menar med andra ord att man vid ett monopol som sådant, utan någon fri konkurrens, måste vara betydligt mera vaken beträffande dessa problem. Och det ankommer ju inte bara på radiostyrelsen utan även på riksdagen att ge de direktiv som leder till att vi får ett program och en administration inom Sveriges Radio som icke drar kostnader som överstiger det pris som verksamheten över huvud taget är värd.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

Herr talman! Debatterna i radiooch TV-frågan har enligt min uppfattning kommit på sned genom dessa propåer från högern och folkpartiet om privat kommersialisering av också denna verksamhet och om reklamfinansiering. Därigenom har den viktigaste frågan kom mit i skymundan, nämligen spörsmålet om vilken samhällelig roll som dessa etermedia bör utvecklas till att spela. I flera av de motioner som här väckts understrykes särskilt starkt televisionens suggestiva kraft, och så mycket angelägnare bör väl då vara att handskas med detta verktyg på ett sådant sätt, att programmen blir kulturfrämjande i allra vidsträcktaste mening. En kommersialisering måste väl verka i rakt motsatt riktning och medför givetvis inte någon ökad frihet, utan tvärtom, och inte någon större nyansering inom opinionsbildning och nyhetsförmedling — som det talas om i högermotionerna — utan verkningarna kommer enligt min uppfattning att bli de rakt motsatta.

Vi har länge levat i tidningsutglesningens tid, och vad den fria opinionsbildningen inom den dominerande pressen beträffar finns det alltid medel till att bita huvudet av den tupp, som skulle önska gala på sitt eget lilla vis. Det har vi talrika erfarenheter av. Vi kommunister har för vår del till frågan om kommersiell och privatägd television instämt i kommunikatior sministerns ställningstaganden och i allt väsentligt också i de motiveringar, som han i propositionerna anfört för detta ställningstagande.

I vår motion anmärkes på att frågorna om organisatoriska och tekniska förbättringar och utvidgningar inte motsvaras av några perspektiv över den roll, som dessa våra mest attraherande och mest centrala massmedia bör ges i en demokratisk samhällsutveckling. Det öppnas inte någon horisont i dessa avseenden. Kanske är det i en känsla av att propositionen i detta avseende har råkat bli en torso, som statsutskottet på ett ställe passar på att understryka »Sveriges Radios kulturella ansvar och dess kulturfostrande uppgift». Jag vill också för min del understryka detta, men jag anser att Sveriges Radio inte blott bör bära ett sådant kulturellt ansvar, utan att den också måste tjäna som kulturbanare och samhällspedagog i allra vidaste bemärkelse. Motiveringarna för denna åsikt liksom uppfattningarna om målinriktningens metoder finns översiktligt redovisade i vår motion. Med hänsyn tagen till tidsnöden kan det väl ursäktas, om inte envar har hunnit läsa allt det material som föreligger i denna fråga, men det finns fortfarande på pränt varför jag inte finner någon anledning att här ytterligare redovisa detta med de ord som finns i motionen. Jag vill dock komplettera med att den samhälleligt-kulturella betydelsen av radio-TV-konsten — jag säger avsiktligt konsten — markeras särskilt starkt i vår tid, då stora befolkningsomflyttningar förekommit i vårt land och bedömes komma att fortsätta under överskådlig tid. Denna väldiga folkomflyttning har å ena sidan medfört en kraftig befolkningsuttunning i stora områden av landet och därmed ännu trängre villkor för kulturlivet i alla dess schatteringar i dessa regioner, särskilt som också den gamla bygdekulturen har förtvinat eller håller på att förtvina. Å andra sidan har de till tätorterna inflyttade ännu inte hunnit eller förmått förena sig med de kulturyttringar som förekommer där. Det har vi sorgliga erfarenheter av. De har hamnat i en sorts ingenmansland, där i bästa fall radiolyssnande och TV-tittande — ofta ett slött TV-tittande — fått i någon mån kompensera den kulturella förlust som lidits och det uppbrott från en invand livsform — jag talar nu inte bara om en invand miljö utan om en invand livsform — som har förekommit. I denna på skilda sätt smärtsamma och i kulturellt och socialt avseende farofyllda process måste det vara av synnerlig vikt att rundradion och televisionen ges en målinriktad kulturell uppgift, befriad från alla kommersiella band, och att samhälleliga åtgärder vidtas för att säkra en kulturellt högtstående och samhällspedagogiskt angelägen programproduktion.

Vi fäster utomordentlig vikt vid den roll radio-TV kan komma att spela i fråga om bl.a. vuxenutbildningen. Radio-TV skulle kunna utvecklas till landets största universitet i viss mening. Bl. a. detta gör det omöjligt att tänka sig privat delägarskap och påverkan i någon form. Tvärtom utgör detta ytterligare ett argument för vårt motions förslag att radio-TV skall helt förankras i samhället och de folkliga organisationerna, Vi kan inte finna några godtagbara motiv för aktieägarinflytande i etermedia från det privata näringslivet och pressen. Det finns inget sådant aktieägarinflytande i t.ex. våra gymnasier och högskolor, och ingen funderar väl på att så skulle komma att bli fallet. Sändningstidens längd har naturligtvis i detta sammanhang betydelse — och så till vida blir man inte förtjust i att vi nu och fram till 1970 håller oss nästan nere på Monaco-nivå i fråga om TV-tid. Men en förlängd sändningstid tjänar ju ingenting till om den inte förenas med en högre programkvalitet och i anslutning därtill en kulturell och allmänt samhällelig målsättning. En förlängd sändningstid som bara skulle innebära ännu fler mer eller mindre ruggiga eller andetomma och humorlösa amerikanska seriefilmer vore ju inte värd att kosta några pengar på. En förlängd sändningstid är verkligen önskvärd, men då baserad på dels programköp från fler delar av vår värld, från fler kulturer än nu, och dels på ökad egenproduktion. Då blir det någon mening med den. I detta sammanhang vill jag gärna uttala sympatier för tankegångarna i den motion, som har fru Segerstedt Wiberg som första undertecknare och som gäller det nordiska samarbetet på TV-området. Jag förstår att ingenting konkret kan beslutas här i riksdagen i denna fråga nu, men jag vill uttrycka förhoppningen att strävandena till ökad samverkan i Norden i dessa frågor skall ge ett allt starkare och snabbare resultat. Inom parentes sagt tror jag att det framför allt är på det kulturella området som det finns möjlighet att snabbt etablera nordisk samverkan. I fråga om egenproduktionen har vi givetvis också ett spörsmål om syftning och innehåll, kulturellt och pedagogiskt värde liksom naturligtvis också underhållningsvärdet. Jag skall inte yttra mig mer om det i annan mån än att jag tycker, att ett underhållningsvärde väl inte bör utesluta samtidigt estetiskt eller allmänt kulturellt värde, vilket man av någon anledning annars tycks ha fått för sig. Det går väl att förena. Vi hade i vår motion föreslagit att försök skulle göras att hålla egenproduktionen på nuvarande relativa nivå, men det säger både utskottet och, såvitt jag fattat det rätt, även reservanterna nej till. Jag vill påpeka att vi här hos oss redan har mindre egenproduktion än i många andra länder av jämförbar status. Med den relativa minskning som utskottet nu tillstyrker faller vi ned ytterligare ett pinnhål, vilket innebär ett fattigdomsbevis, som det knappast kan anföras godtagbara ekonomiska motiv för och som heller inte beror på att vi skulle vara så vanlottade i fråga om de konstnärliga skaparkrafter som behövs. Jag tror inte alls att vi är vanlottade i detta avseende. Herr talman! Jag vill slutligen helt kort understryka vår mening att frågan om licensavgifterna och deras storlek helt bör frikopplas från bedömandena och besluten i etermedias utvecklingsfrågor. Motiven därför finns angivna i vår motion, och jag finner inte orsak att läsa in detta i kammarens protokoll. Jag vill sluta med att säga att jag har yttrat mig kritiskt i vissa avseenden beträffande den proposition och det förslag som föreligger, men jag vill då understryka att sådant som jag har funnit tillfredsställande har jag inte funnit anledning att särskilt argumentera för. Jag löper då naturligtvis risk för att mitt anförande kan tyckas vara alltför ensidigt. Herr talman! På tre punkter i statsutskottets utlåtande nr 163 ber jag att få yrka bifall till vår motion. Jag begär ett riksdagens uttalande i punkten 5 i utskottets hemställan, att radio-TV skall helt förankras i samhället och de folkliga organisationerna, i punkt 14 att försök göres att hålla radio-TV:s egenproduktion på nuvarande relativa nivå och slutligen i punkt 18 att radio TV:s utveckling och målsättning frikopplas från beslut om licensavgifterna. Även beträffande radionämndens storlek har vi motionerat. Vi har ansett att den borde bestå av i vart fall 15 ledamöter. I denna fråga är visserligen något vunnet med den ökning som nu föreslås i förhållande till propositionens förslag, och jag har alltså intet säryrkande att framställa i den frågan. Jag vill dock understryka att det är beklagligt att lekmannainflytandet även enligt detta förslag skall komma att starkt begränsas.

Herr talman! I våras sökte oppositionspartierna, det var i april månad, att i denna kammare få i gång en diskussion med bl.a. statsrådet Palme om hur radio och TV skulle utformas för framtiden. Till grund för den debatten låg några partimotioner, bl.a. en från högerpartiet. Emellertid visade det sig den gången att statsrådet Palme inte ville eller inte vågade gå in i debatt, under förebärande av att regeringen och han själv ännu inte tagit ställning till huvudlinjerna för den framtida utformningen av radio och TV.

Detta förfaringssätt är högst märkligt. Det visar med vilken oro, osäkerhet — jag kanske även skulle säga otrohet mot riksdagen — som statsrådet Palme och därmed regeringen betraktar radiooch TV-frågan. Att det då inte blev någon verklig diskussion i riksdagen är, herr talman, bakgrunden till ait jag nu har tagit mig friheten att uppträda i denna debatt ungefär mitt emellan olika utskottsrepresentanters uttalanden. Jag skulle vilja börja med att slå fast, att det numera tycks vara en regel att demokratiens stora principfrågor skall behandlas i största brådska under höstriksdagens sista minut. För nästan exakt ett år sedan framkastade regeringen ett förslag om statsstöd till partierna. Det var en fråga av stor principiell och demokratisk räckvidd — men den reducerades vid förra höstriksdagen till i stort sett en budgetfråga. Regeringen hade försäkrat sig om att det fanns en majoritet för dess förslag och sedan trumfades det igenom med yttersta skyndsamhet. De principiella aspekterna hann man däremot inte begrunda närmare. Man ville tydligtvis inte diskutera konsekvenserna för demokratien. Nu behandlas på samma sätt riktlinjerna för radions och televisionens verksamhet i vårt land. Beslutet i frågan berör praktiskt taget varje svensk medborgare — det handlar ju om de nyheter, kommentarer, informationer och den underhållning och den kultur som skall spridas i så gott som varje svenskt hem. Beslutets verkningar avses komma att sträcka sig tio eller kanske tjugo år framåt i tiden; i själva verket skall det beslut, som regeringen nu försöker driva igenom, i praktiken inte träda i kraft förrän 1969—1970 och tiden får räknas därefter. Om någon påstod att vår yttrandefrihet var i fara, skulle säkert de flesta människor kalla det en grov över drift. Men trots att det är en överdrift, kan man inte hävda att vi i vår, som det sägs, moderna och avancerade demokrati — med alla vår tids erfarenheter också av opinionsförtryck — helt tillfredsställande har löst debattfrihetens och yttrandefrihetens problem. På sätt och vis är väl detta naturligt i ett samhälle där den allmänna debattens förutsättningar är underkastade en ständig förnyelse och förändring, och där inte minst de tekniska förutsättningarna för pressen, för filmen, för radio och TV att arbeta i vårt samhälle ständigt utvecklas. Vi har sedan lång tid tillbaka fått uppleva hur massmedia tvingas anpassa sig till ändrade villkor, till den tekniska utvecklingen och dess värre även till ändrade politiska förhållanden. Framför allt kan denna utveckling spåras inom tidningsvärlden. Förut var det en mångfald tidningar som berikade vår debatt. Det räcker med att tänka på vad som skett här i Stockholm under några år. För inte så länge sedan fanns sex morgontidningar i Stockholm, i dag finns det tre. Exemplen skulle kunna mångfaldigas från andra delar av landet. Samtidigt som denna utveckling har skett har ett nytt medium introducerats vars genomslagskraft är oomtvistlig. Jag tänker på televisionen. Utan överdrift kan man påstå att televisionen i Sverige har utvecklats oändligt snabbare än man anat och att televisionen såsom allmänhetens främsta informationskälla ersatt pressen. Ändå vet vi att vi bara står i början av en utveckling. Samtidigt som pressen arbetar med stora ekonomiska svårigheter kan vi alltså ana förbättrade möjligheter för televisionen att verka inom vårt land. Men på samma sätt som vi en gång i tiden hade att slåss för pressens möjligheter att verka fritt och från staten obunden och okontrollerad står vi i dag inför en liknande situation när det gäller radio och TV. Nu gäller det televisionens rätt att ver ka inte bara som ett massmedium utan också som ett opinionsmedium. Vi är helt överens om att vårt samhälle behöver en fri opinionsbildning och en fri debatt. För att kunna befrämja en sådan utveckling måste alla medier kunna verka i den fria opinionsbildningens tjänst — även televisionen och radion. Men för att opinionsbildningen också verkligen skall vara fri måste de institutioner som bildar opinionen vara fria. Det är ju egentligen det som striden under alla år har gällt när vi har diskuterat radio och TV i riksdagen. Frihet för televisionen betyder alltså att man oberoende av staten skall kunna kritisera denna. Det betyder att denna rätt att kritisera inte bara skall vara förbehållen ett enda televisionsbolag med monopolavtal även om det verkar över flera kanaler. Det betyder i stället att var och en som under givna ekonomiska och tekniska förutsättningar vill acceptera de regler som riksdag och regering bestämmer skall gälla för televisionsverksamheten också skall ha rätt att bedriva en sådan verksamhet. Liksom det en gång gällde för pressen gäller det sålunda i dag för televisionen att skapa de bästa förutsättningarna för att debatten skall bli fri och effektiv. Hur gjorde vi när det gällde pressen? Jag tror inte att det över huvud taget behövdes någon närmare diskussion om detta; det var helt naturligt att konkurrensen mellan så många fria pressorgan som möjligt skulle få göra sig gällande. Då ansågs det att man säkrade den fria opinionsbildningen, och alla våra erfarenheter om vad tidningarna har betytt för vår demokrati visar att man den gången slog in på rätt linje. Erfarenheter från alla områden i samhället visar att en fri tävlan som sker enligt givna regler är den bästa förutsättningen för en dynamisk och effektiv utveckling. Varför skall vi inte ta till vara den erfaren heten när det gäller televisionen? Finns det någon som helst anledning att tro att det skulle gälla så speciella förhållanden för radio och television att man tvingas behandla dessa media på ett diametralt annorlunda sätt än man behandlat andra fria opinionsmedel här i landet? Man kan ju se på konkurrensen på två sätt. Å ena sidan är konkurrensen den bästa drivkraften för en sund ekonomisk utveckling; det gäller inte bara beträffande samhällsekonomien i stort utan även för enskilda företag. Detta gäller även för televisionsbolag eller televisionsföretag. Men jag skall här mera beröra den andra aspekten på konkurrensen, nämligen att konkurrensen i etern är en förutsättning för en varierad opinionsbildning. Jag menar att opinionsbildningen i sig har ett subjektivt moment. Man tar ställning för eller emot något när man vill bilda opinion. Jag tycker inte att vi här i dag kan ta på vårt ansvar att den effektivaste opinionsbildning som finns, opinionsbildningen i televisionen, inte skall få vara fri. På sätt och vis ligger i det förslag som regeringen har framlagt ett moment, som kommer att hämma debattfriheten i stället för att stimulera den. Lika väl som vi en gång slogs för en obunden opinionsbildande press kämpar vi i dag om en obunden opinionsbildande television. Detta resonemang har återkommit i högerpartiets partimotioner under flera år och har också kommit tillbaks i den gemensamma reservation som högerpartiet och folkpartiet har framfört i det utskottsutlåtande vi diskuterar i dag. Vilka konsekvenser får nu detta principiella resonemang? Det blir helt enkelt, vad vi kallar, ett krav på frihet i etern. Men frihet är ett begrepp som kan missbrukas och som i det här sammanhanget har missbrukats framför allt i den kritik, som inte minst socialdemokraterna har riktat mot högerpartiets förslag. När vi talar om frihet i etern menar vi för det första, att friheten betyder största möjliga oberoende för television och radio till statsmakterna. De nuvarande förhållandena är sannerligen inte helt tillfredsställande. Regeringens förslag innebär, att den bundenhet som vi under flera år upplevt består och tydligen kommer att vidareutvecklas. För det andra betyder frihet i etern att man måste tillåta radions och televisionens särart som opinionsbildande medel att få utvecklas.

Vi har också upplevt detta när vi sett inte bara på de politiska programmen, som naturligtvis tvingas att andas en viss subjektivitet beroende på vem som producerar dem, utan även i det mycket omdiskuterade Lamcoprogrammet. I den proposition som regeringen lagt fram och som vi skall ta ställning till i dag har man inte lyckats lösa den konfliktsituation som detta problem aktualiserar. För det tredje menar vi med frihet i etern en rätt för en var — naturligtvis inom ramen för de tekniska och juridiska förutsättningarna — att eta blera och bedriva televisionsoch radioverksamhet om de ekonomiska och tekniska förutsättningarna förefinns. Finns dessa förutsättningar i dag? Herr Strandberg har i sitt inledningsanförande redan utvecklat en del av vad en framtida vision på detta område kan ge. Redan i dag vet vi ju att det i början på 1970-talet finns fyra kanaler för TV i vårt land. Redan i dag vet vi att antalet kanaler kommer att öka i takt med den tekniska utvecklingen, de tekniska innovationer na. Redan i dag vet vi att man kan etablera ett betydligt större antal radiosändare än vad vi har, och vi vet också att kostnaden för utbyggnad av sändarnätet successivt kan komma att förbilligas, vilket också möjliggör för flera intressenter att bedriva sådan verksamhet. Kort sagt — redan i dag vet vi att det inom en mycket nära framtid kommer att finnas ekonomiska och tekniska förutsättningar för långt mer än ett enda monopolföretag att bedriva televisionsoch radioverksamhet. Det är i det läget som vi från högerpartiet kräver att man i stället för att låsa sig fast vid en definitiv monopolsituation nu skall skapa förutsättningar för utvecklingen av en fri radio och television i vårt land. Det är emellertid inte bara den principiella argumentationen i propositionen som jag tycker är lös och bräcklig. Bräckligheten i förslaget går också igenom i de ekonomiska kalkylerna. Vi vet att regeringen en gång för alla tycks ha avslagit reklam i televisionen. Det bär åtminstone uttalanden i riksdagen och av kommunikationsministern som vi tidigare hört sägen om. När vi från vårt håll begärde att få frågan om reklamen utredd av radioutredningen, så avslogs denna begäran ett flertal gånger av den socialdemokratiska majoriteten. Därför är det på något sätt en krumelur med den reklamutredning som just nu helt plötsligt tillsatts. Vad vi därför har att ta ställning till i dag, är bl.a. hur vi i framtiden skall finansiera Sveriges Radio med licensmedel. Reklamutredningen har ju knappast börjat sitt arbete, och det finns inget material på bordet som i dag skulle kunna ge riksdagen underlag för annat än en diskussion om hur man just med licensmedel skall kunna klara monopolradion. Men propositionen är mycket knapphändig t.o.m. på denna punkt. Vi vet att vi skulle få en licenshöjning med 253 kronor när P 2 sätter i gång 1969/70, men vi vet också att den ackumulerade TV-fonden tar slut följande år, samtidigt som man kommer att redovisa ett underskott på kanske över 150 miljoner kronor. Det måste ju innebära att vi måste få mycket kraftigt ökade licensavgifter de följande åren, de år som inte är behandlade av kommunikationsministern. Anser inte kommunikationsministern att det är hans skyldighet att redovisa kalkylerna även för de följande åren? Eljest kanske svenska folket får uppfattningen att vad det här gäller bara är en skäligen blygsam höjning av licensmedlen med 25 kronor. Det är klart att för 1971/72 är ett eventuellt underskott — jag kanske inte skall säga »ett eventuellt», ty det blir ett underskott — mycket svårt att beräkna. Det beror bl.a. på i vilken takt utbyggnaden av P 2-nätet kommer att ske. Men under antagande av att en utbyggnad av P 2-nätet skall ske och att man skall använda televisionens inkomster i framtiden, så kommer säkert licensmedlen att behöva höjas betydligt mycket mera än vad man har redovisat. Vi har gjort en kalkyl där vi kommer fram till att i själva verket måste licensmedlen höjas med cirka 70 kronor till 230 kronor redan under 1971 om man arbetar med de förutsättningar som är angivna i propositionen. Jag ser att kommunikationsministern inte är här men jag vill ändå ställa den frågan till den frånvarande kommunikationsministern: Var finns de kalkyler på detta område som den förre kommunikationsministern på ett tidigare stadium begärde att radioutredningen skulle utarbeta. I direktiven till radioutredningen ingick nämligen ett krav att denna skulle utarbeta en långtidsplan för = televisionsrörelsens kostnader och intäkter. En sådan plan saknas i propositionen, men det borde ju vara riktigt att kommunikationsministern åtminstone muntligen i riksdagen kunde lämna en redogörelse för detta. Herr talman, jag kan inte annat än beteckna kommunikationsministerns handlande i radiooch televisionsfrågan som på något sätt panikslaget. Kommunikationsminister Palme tycks vilja till varje pris låsa radio och TV:s framtid till en monopolsituation. Principen om frihet och behovet av säkra ekonomiska kalkyler kastas då över bord. I den politiska bedömning som kommunikationsminister Palme och därmed regeringen har gjort i sammanhanget väger tydligen sådant mycket lätt. Herr talman! Det är bakgrunden till att jag yrkar bifall till samtliga de yrkanden som herr Strandberg har framställt.

Herr talman! Regeringens inställning i denna fråga har under de tio år den varit under debatt präglats av en mycket stark dogmatism. En fördomsfri prövning har från början varit utestängd och är det alltjämt. Därför har propositionens liksom utskottsmajoritetens linjer även i år blivit skeva. Men en uppluckring av ståndpunkterna har dock kunnat konstateras vara på väg. Personligen hade jag liksom herr Strandberg haft förhoppningar på den nye, unge kommunikationsministern. Jag hade hoppats att han skulle haft kraften att kunna lösgöra sig ur det tidigare så starkt kända tvånget och att han skulle komma med nya djärva tag. Men därav blev denna gång nästan intet.

Det kan vara ett försök — det är givet — att förhala det slutliga ställningstagandet, som även regeringen till slut kommer att bli ställd inför. Men jag vill för min personliga del hellre tro att kommunikationsministern har avsett att möjliggöra en glidning även från regeringens sida till ett annat ståndpunktstagande längre fram. Det är framför allt reklamen i TV som har varit stridsfrågan under det gångna decenniet. Därvid har man från regeringssidan intagit en, som jag tidigare sade, dogmatiskt präglad attityd till all reklam; man har ifrågasatt reklamens värde över huvud taget och nästan sett någonting ont i reklam. Reklam är emellertid en form av varuupplysning, som jag tror att man måste acceptera i det moderna samhället. Jag har personligen upplevt ett reklamfritt samhälle, då jag som parlamentarisk delegat deltog i den första rysslandsresan 1955 och där såg hur påvert ett reklamfritt samhälle tog sig ut. Ingen reklam i butikerna, inga annonser i tidningarna, inga ljusramper — ingenting!

Vi i det västerländska samhället måste däremot acceptera reklamen såsom någonting för framtiden bestående. Varför då reklam i TV? Ja, först vill jag säga, att accepterar vi reklamen såsom ett medel att komma ut till den stora allmänheten med upplysning, så är det naturligt att TV är det bästa mediet för sådant kunskapsspridande som reklam utgör.

Vi vet att kostnaderna för licensavgiften ganska snart kommer att gå upp till 300-kronorsstrecket. Dessutom kommer fort nog ytterligare kostnader för TV-tittaren — han måste köpa tillsatser till TV-apparaten för att kunna ta emot TV-2-programmet. Inom en skönjbar tid, trots att vissa töcken ännu skymmer sikten, får vi ju ändå färg TV, och detta medför också en kostnad för konsumententtittaren.

Jag tror att vi kommer att känna oss tvingade — även regeringen kommer att få göra det — att tillmötesgå krav på en rimligare direktkostnad för konsumenten-TV-tittaren. En reklamfinansierad TV behöver ju inte ha den amerikanska modellen, utan det finns ju andra tänkbara former — som jag här inte skall gå in på. Alla säger vi nej till reklamfinansierad TV av amerikansk modell. Men personligen har jag den uppfattningen, att en reklamfinansierad TV icke är förenlig med annat än en fri radio-TV i vårt land. Jag vill därför för min del anmärka på att formerna för fri radio-TV hittills ännu inte fått objektivt utredas här i landet. Det borde annars kunna gå att finna former för ägandet och ledningen av konkurrerande företag inom svensk radio-TV. Under tio år har jag i denna kammare vid ett flertal tillfällen framfört denna min personliga uppfattning, som tyvärr ännu inte sammanfaller med den mera officiella uppfattning som min partigrupp företrätt och företräder. Jag har här under årens lopp haft flera sammandrabbningar med den talare som följer närmast efter mig, nämligen fru Annie Wallentheim, som ju är ytterst troende när det gäller dogmerna — något som väl kommer att visa sig genom det anförande som strax följer. Jag har inte haft del i utformningen av vare sig majoritetens eller reservanternas skrivning, men, herr talman, den med 2 betecknade reservationen motsvarar i väsentliga delar min uppfattning om vad som nu och framöver borde göras av statsmakterna. Herr talman! Jag har härmed endast velat anmäla att det är min avsikt att rösta för den med 2 betecknade reservationen.